Herr talman! Det är riktigt som herr Petersson säger att småindustrins exportråd lagt fram två alternativ, vilket jag också omnämnde — ett med oförändrad ambitionsnivå och ett högre alternativ, där man satsar ytterligare på marknadsföring. Jag tycker att konjunkturläget och situationen i fråga om sysselsättningen mer än väl talar för att man borde välja det högre alternativet. Kommerskollegium har också tillstyrkt förslaget i den delen. Det är ju väsentligt att man i ett konjunkturläge som betecknas av att det råder brist på sysselsättning verkligen söker öka möjligheterna till försäljning av de produkter, som tillverkas här i landet, och att man alltså satsar mera på den verksamhet som småindustrins exportråd bedriver. Det är också riktigt, som här har sagts, att anslagen under denna punkt totalt innebär en viss ökning, men jag vill erinra om vad som står i statsverkspropositionen, att anslagsbeloppet här varit oförändrat sedan budgetåret 1965/ 66 — och detta förändrar ju bilden en del. Jag tycker att detta anslag verkligen bör höjas för att stimulera den verksamhet, som här är i gång och som alldeles säkert på sikt bör vara till fördel för såväl näringslivet som samhället.

Herr talman! I anledning av vad statsrådet nu anfört vill jag säga att min uppgift lämnades som en replik på herr Bertil Peterssons yttrande. Herr Bertil Petersson erinrade om de höjningar som skett på detta område och nämnde därvid också anslaget till kommersiell information i utlandet. Om vi läser på sid. 5 i statsverkspropositionen rörande tionde huvudtiteln, kan vi finna att man har räknat med en kraftig höjning för denna informationsverksamhet samt att där står följande: »Detta innebär en ökning av tionde huvudtitelns anslag — som varit oförändrat sedan budgetåret 1965/66 — med 1 miljon kronor.» Detta är alltså fråga om hela anslaget. Att småindustrins exportbyrå fått en viss anslagshöjning är riktigt, och jag vill inte på något sätt be strida att här har skett en hel del. Men jag tycker att disproportionen är stor mellan det arbetsmarknadsläge som råder i dag och de insatser som måste vidtagas för att lindra arbetslösheten å ena sidan och, å andra sidan, den sparsamhet med :medelstilldelningen som man visar på det område vi nu diskuterar. En ökad insats här skulle ju ändå på sikt ge möjligheter att bättre klara sådana avsättningsoch sysselsättningsfrågor och skulle också därmed innebära, att det behövdes mindre bidrag till arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Att återupprepa kravet på större resurser för konsumentupplysningen i skilda former innebär inte ett envetet fasthållande vid en ståndpunkt, även om den aldrig omfattas av majoriteten här i kammaren och fått någon större framgång. Varje år växer nämligen kravet på bättre och mer omfattande konsumentupplysning enormt. Vår höjda standard medger allt fler att anskaffa inte bara nödvändighetsvaror utan också att lägga ned betydande belopp på kapitalvaror. Men det finns små möjligheter för en enskild konsument att på egen hand värdera de olika kapitalvarorna. Därför köper tyvärr alltför många av oss grisen i säcken och blir besvikna när vi knyter upp den. Även många andra faktorer försämrar konsumenternas möjligheter att orientera sig i djungeln av varor. En skicklig reklam påverkar dem. Även om denna blivit mer objektiv och mer upplysande än den har varit, så är den ändå främst ett medel för säljaren att få ut de egna varorna på marknaden. Den minskade service som bjuds konsumenterna i det relativt nya självbetjäningssystemet, som breder ut sig alltmer, ger också sämre vägledning vid köp av varor. Alla dessa faktorer ställer för varje år konsumenterna i besvärliga situationer. De blir alltså för varje år mer och mer i behov av upplysning. Detta har vi motionärer framhållit i den motion som föranlett den reservation som herr Nyman yrkade bifall till. I statsverkspropositionen har för prisoch konkurrensövervakning samt för konsumentupplysning anslagits 16,8 miljoner kronor. Detta är endast cirka en procent av den totala reklaminvestering som sker i samhället, en mycket mäktig faktor, som vi alla vet. Jag tror att snålheten bedrar visheten på detta område. Det enda som regeringen och riksdagsmajoriteten varit generös med under senare år är utredningar. Det har tillsatts den ena efter den andra, och jag vill visst inte förneka att många av dem har kommit med bra förslag. Man skulle dock gärna vilja veta vad alla dessa utredningar egentligen har kostat. Säkert hade det varit betydligt bättre att i stället ta en kartläggning av hela detta ämnesområde och för tio år sedan sätta till den stora konsumentupplysningsutredning, som tillsattes förra året, om jag inte missminner mig. Utredningar är bra att skylla på, när man inte vill gå händelserna i förväg, som det heter. Det går dock knappast när det gäller detta anslagskrav, ty i di rektiven till den nya utredningen sägs mycket ordentligt ifrån, att den inte får vara ett hinder för att förbättra eller utöka konsumentupplysningen efter vad som kan vara erforderligt under tiden tills utredningen blir färdig med sina förslag. Man kan alltså förbättra och utöka utan hinder av utredningens arbete. Vi har i vår motion inriktat oss på tre olika organisationer, prisoch kartellnämnden, konsumentinstitutet och varudeklarationsnämnden. Prisoch kartellnämnden har fått betydligt ökade arbetsuppgifter och mycket större betydelse inom prisoch konkurrensövervakningens område. Inte minst har de prisundersökningar, som prisoch kartellnämnden startat under senare år, varit av nytta för konsumenterna. Även om den kritik, som riktats emot de första prisundersökningarna, enligt min uppfattning i viss utsträckning varit riktig, tror jag att de undersökningar som görs i framtiden skall få den allra största betydelse för konsumenterna. Att misstag kan göras, innan tillräckliga erfarenheter vunnits av dessa prisundersökningar, är väl en mycket naturlig sak. I vår kommer man att starta en ny upplysningskampanj kring nya prisundersökningar, och man ämnar också i framtiden fortsätta med liknande undersökningar. Det är klart att då fordras det både pengar och personal. Prisoch kartellnämnden har också i sina petita begärt medel till fyra tjänster utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit i statsverkspropositionen. Vi tycker att prisoch kartellnämnden i detta fall har mycket moderata krav, och därför har vi i vår motion tagit upp dessa tjänster. Utskottet har avstyrkt vårt förslag. Man frågar sig med vilken motivering, och jag kan inte finna någon motivering alls. Man bara avstyrker på ett par rader. Utskottet gitter inte ge någon motivering för sin ståndpunkt, men vi kanske kan få höra den efter detta anförande. Vi ämnar i alla fall inte avstå från vårt krav. Jag ber herr talman att få instämma i herr Nymans bifallsyrkande till reservationen vid punkt 11.

Herr talman! Jag har ingen som helst anledning att gå in i en sakdiskussion i den här frågan, då vi är helt överens i det väsentliga. Vad som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna är ett belopp på 150 000 kronor till fyra nya tjänster som prisoch kartellnämnden begärt i sina petita. Detta är alltså, om vi renodlar problemet, enbart en budgetfråga. Mot bakgrunden av det kärva budgetläget med krav på återhållsamhet har utskottsmajoriteten godtagit departementschefens förslag. Därvid har utskottet bl.a. haft med i bilden att nämnden för innevarande budgetår fått en avsevärd = personalförstärkning, inte mindre än tio nya tjänster. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Konsumenterna är i dag ganska vilsna när de skall välja varor, och det är helt naturligt. Det finns numera så många produkter att välja emellan att det för den enskilde konsumenten är mycket svårt att hitta rätt i det stora varuöverflödet. Den individuella rådgivning som handlaren förr i tiden gav sina kunder direkt över affärsdisken har helt försvunnit i nutidens självbetjäningsbutiker. Nu frestas konsumenterna till impulsköp av varor som de inte känner och som kanske inte blir till den nytta som de räknat med. Särskilt förödande för ekonomin blir det om felinvesteringar sker vid anskaffning av kapitalvaror. Ett stort antal kapitalvaror är tekniskt komplicerade, och när det gäller sådana varor är det ofta särskilt svårt för konsumenterna att avgöra deras kvalitet och användningsområde. För att hjälpa konsumenterna att hitta rätt bland varorna krävs en betydligt utbyggd konsumentupplysning och konsumentvaruforskning. Upprustningen bör påbörjas just på varuforskningssidan för att man över huvud taget skall ha något att föra ut i konsumentupplysningen. Konsumentinstitutet svarar till stor del för den konsumentvaruforskning som nu bedrives, och efterfrågan på forskning är långt större än kapaciteten. Därför är det utomordentligt viktigt att antalet forskningstjänster vid institutet utökas. Den svenska konsumentupplysningen har inte alls de resurser som krävs för effektiv forskning och upplysning. Jag hoppas att den nu tillsatta konsumentutredningen skall lägga fram förslag till förbättringar och då inte glömma bort att konsumentupplysningen inte skall förbehållas enbart Stockhoim, utan att upplysningscentraler även upprättas på andra platser i landet. Att vi nu har en utredning, som arbetar med konsumentupplysningsfrågor, anser jag inte på något sätt bör utgöra hinder för att vi i dag beslutar om en personalförstärk ning på forskningssidan. Behovet är, som jag sade förut, mycket stort, och för den, som jag hoppas, fortsatta utbyggnaden av verksamheten är det också utomordentligt nödvändigt med större kapacitet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation a.

Herr talman! Under förevarande punkt har departementschefen med hänsyn till pågående utredningar ej funnit sig kunna förorda några mera väsentliga utökningar i organisationen. Han föreslår emellertid, att institutet får dis ponera inkomster ' vid uppdragsprovningar för att anställa extra personal och därmed skapa förutsättningar för ökad uppdragsverksamhet. I anslagsökningen på sammanlagt 172 000 kronor har inräknats medel för en ny konsulenttjänst, och man kan i sammanhanget även erinra om att institutet innevarande budgetår fått fyra nya tjänster på chefsnivå. Mot denna bakgrund kan inte utskottsmajoriteten tillstyrka yrkandena i de motioner som har väckts under denna punkt. Motionerna 1: 250 och II: 458 berör frågor som är av sådan natur att de ryms inom ramen för det till konsumentutredningen givna uppdraget. Med de anförda synpunkterna ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som en av motionärerna i en fråga som anknyter till denna punkt på dagordningen . vill jag säga några ord. I motionerna I: 250 och II: 458, som har föranlett en blank reservation av fru Lewén-Eliasson i medkammaren, har vi hemställt om åtgärder som skulle innebära ett närmande mellan konsumenterna och näringslivet så att man tillförsäkrar konsumenterna ett mera reellt inflytande beträffande saluförande och produktutveckling. Vi har sagt i motionen att dessa strävanden borde kunna få en mycket konkretare utformning, om ett administrativt och organisatoriskt system skapades för konsumentpolitiken i vidaste mening. Nu säger utskottet i sin skrivning att de frågor som har aktualiserats i vår motion ryms inom konsumentutredningens uppdrag. Det noterar vi med tillfredsställelse, speciellt som motionen enligt min mening onekligen talar ett ännu tydligare språk än vad utredningsdirektiven gör i denna fråga. Trots det positiva mottagande som utskottet ger uttryck för finns det ändå skäl att motivera de erfarenheter och önskemål som bär upp tankarna i vår motion. Vi har understrukit nödvändigheten av fasthet i den framtida konsumentpolitiken och vi har noterat att i utredningsdirektiven understrykes i en passus vikten av att man undersöker möjligheten av att skapa lokala och regionala organ för denna verksamhet.

Detta arbete har förts fram så långt att i dag sitter representanter från de lokala LO och TCO-organisationerna sida vid sida med Husmoderförbundets, Kooperativa kvinnogillesrörelsens, ABF:s och TBV:s lokala avdelningar. Denna verksamhet följs med uppmärksamhet av prisoch kartellnämnden, konsumentinstitutet, varudeklarationsnämnden, hemkonsulentutredningen och hemkonsulentorganisationen. Även om inte kampen mot prisstegringarna är ett förstahandsintresse på samma sätt som den var när Skoglundsgruppen tillsattes våren 1966 är det utomordentligt angeläget att detta arbete bedrivs med kraft. Läget var år 1966 ett annat än det är i dag, och redan vid höstriksdagen det året började borgerliga talesmän i mer eller mindre raljanta ordalag att efterlysa resultatet av denna arbetsgrupps verksamhet. Ärade kammarledamöter vi måste erkänna att svaret av naturliga skäl inte kunde ges omedelbart, och det kanske inte heller var meningen, men för dem som nu är intresserade kan jag hänvisa till Skoglundsgruppens slutrapport som har avlämnats helt nyligen. Där finns åtskilligt att hämta för dem som på ett radikalt sätt vill ge sig på frågor i anslutning till den framtida konsumentpolitiken. De som inte har besvärande intressebindningar som leder åt annat håll är säkerligen också mycket välkomna i detta mycket väsentliga arbete. I utredningsdirektiven för den nu tillsatta konsumentutredningen erinras om den mycket omfattande strukturrationaliseringen inom handelns område och att reklamutgifterna, som 1961 uppgick till omkring 900 miljoner kronor, år 1967 hade stigit till 1,8 miljard. Stora förändringar håller på att ske, och vad som kan komma att hända även i vårt svenska samhälle har vi fått en vision av i den amerikanske nationalekonomen John Kenneth Galbraiths nyutkomna bok »Den nya industristaten», där han talar om teknokratins och reklamens allt mer dominerande makt i det väldiga USA. Vi har också i andra sammanhang fått signaler om det underläge som den enskilde konsumenten riskerar att hamna i när de starkt växande svenska och utländska företagen med enorma reklamresurser sätter in »operation övertalning» gentemot en ofta bristfälligt informerad allmänhet — med hjälp av neonljuset och annonsspalterna. I vår motion har vi erinrat om hur vissa produkter släpps ut i marknaden, vilka förorsakar köparna direkta obehag och skador. Det har nyligen gällt bl.a. en sorts tandkräm, och det finns exempel på hur mer eller mindre nogräknade fabrikanter, som stöttas av en lika mer eller mindre nogräknad reklamverksamhet, kan åstadkomma en kraftig ökning av allergiskt betingade hudåkommor. Samhället-medborgarna får bekosta läkarräkningarna och andra vårdutgifter. Det är mot bakgrunden av sådana erfarenheter — och de kan snabbt bli fler — som vi vill slå fast att producenternas vinstintresse under inga förhållanden får sättas före konsumenternas hälsa och välbefinnande. Ärade kammarledamöter! Om vi stillatigande accepterar att inga ingrepp får göras, innebär detta en flathet inför de privata vinstintressena, vilken kan bli av mycket allvarligt slag. Det måste också kännas kränkande att man i ett upplyst samhälle skulle: acceptera att konsumenterna skulle bli behandlade som försökskaniner. Om inte näringslivet kan stå för produkternas höga kvalitet och deras ofarlighet för konsumenterna, måste samhällets insatser på detta område ovillkorligen ökas för att korrigera dessa intressen. Korrigeringarna bör helst ske innan produkterna släpps ut i marknaden. Jag har redan erinrat om den s.k. Skoglunds-gruppens roll, och eftersom jag tillhörde den vill jag erinra om vad som sägs i dess slutrapport, vilken går betydligt längre än de borgerliga reservanterna gör i detta utlåtande. Här är några frågor som vi vill få aktualiserade: En fast samhällelig konsumentpolitik med ökade resurser för prisoch konkurrensövervakning samt konsumentupplysningen. En samordning av befintliga organ för att skapa en effektiv ram för konsumentpolitiken. Varudeklarationsnämnden inordnas i den samhälleliga ramen för konsumentupplysningen. Plikt för företagen att motivera varför inte framställda varudeklarationsnormer tillämpas. Kraftig satsning på konsumentinriktad verksamhet på produktionssidan — en sak som vi har nämnt i vår motion. En samhällsplanering som också tar hänsyn till långsiktiga konsumentkrav. En översyn av konkurrenslagstiftningen, speciellt prövning av frågan om omvänd bevisbörda vid fall av skadlig konkurrensbegränsning och vitesförelägganden också i andra fall av leveransvägran. Herr talman! Det är dessa ting som den omtalade Skoglunds-gruppen har anfört i sina förslag. Vi motionärer har med tillfredsställelse noterat att handelsministerns direktiv för den nu sittande konsumentutredningen är mycket vidsträckta, men vi har ändå en stilla önskan om att utredningen kommer att ägna dessa förslag en ingående prövning. Detta är desto angelägnare som gruppens förslag framförts efter det att utredningsarbetet redan satts i gång. Sker detta, kan jag efter utskottets försäkran i anslutning till vår motion yrka bifall till utskottsmajoritetens utlåtande.

Herr talman! Tillåt mig anse att herr Petersson gör det litet för lätt för sig när han skall försvara utskottets inställning till konsumentupplysningen. Ett positivt intresse bör väl ändå ta sig några andra uttryck än ord och ord och ord, som inte förpliktar till så färfärligt mycket. Herr Palms anförande var intressant. Han sade bl.a. att om det inte föreligger några besvärande bindningar åt andra håll, var flera än socialdemokrater — LO, TCO och till och med husmödrar — välkomna till de nya konsumentkontaktgrupperna.

Jag tror att det var bara namnet som skilde, vi kallade dem för konsumentgrupper, och nu kallas det för konsumentkommittéer. Men då hördes inte ett pip från herr Palm, om jag minns rätt. Jag önskar verkligen lycka till i fortsättningen. Det finns nog också andra möjligheter att skapa goda kontaktorgan. Jag väntar med spänning på hemkonsulentutredningen, som lär vara färdig snart. Också den kan kanske skapa ett kontaktorgan, som det inte vore så dumt för konsumenterna att haka på. I övrigt måste jag säga att jag beundrar herr Palms tålmodiga väntan på regeringsingripande på detta område. Jag har dock, herr talman, närmast begärt ordet för att med några ord motivera att vi i vår motion tagit upp varudeklarationsnämnden som ett speciellt organ, som bör få ökade anslag. Herr Nyman har redan motiverat detta, så jag vill bara understryka, att det framför allt vore angeläget att varudeklarationsnämnden fick anslag för att bygga ut det internationella samarbetet. Det kan inte under några omständigheter vara vettigt, att olika länder skall bearbeta samma produkter utan att ha den kontakt med varandra som skulle förhindra dubbelarbete, En sådan kontakt skulle spara mycket pengar, och pengar tycks i alla fall behöva sparas i vårt nuvarande statsfinansiella läge. Varudeklarationsnämnden har en synnerligen betydelsefull men samtidigt mycket svår uppgift, nämligen att försöka att genom att meddela objektiva fakta öka konsumenternas möjligheter att göra ett vettigt val. Här är det inte fråga om kvalitetsbedömning, utan uteslutande om att lägga fram fakta beträffande de olika varorna. Men det är mycket svårt att göra detta så, att det blir begripligt för konsumenterna samtidigt som de olika fabrikanterna verk ligen blir intresserade av att begagna sig av de resultat varudeklarationsnämnden kommit fram till. Delvis finansierar varudeklarationsnämnden sin verksamhet med kontrollavgifter, men de räcker inte långt. Nämnden måste lita till statsbidrag. Vi har i den motion som nu under en längre stund diskuterats begärt ökat anslag till varudeklarationsnämnden i enlighet med de önskemål som nämnden själv har framfört och som vi anser vara mycket berättigade. Jag ber att få instämma i herr Nymans yrkande om bifall till reservationen vid punkten 15.

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell säger, att jag gör det alldeles för lätt för mig. Jag tror att det är hon som gör det lätt för mig att här argumentera ur den synpunkten, att hon i sitt motionsyr kande tar upp Ppetitaframställningar, som redan har, när de kommer hit för behandling, varit prövade i Kungl. Maj:ts kansli. Så är exempelvis fallet med den reservation, som är knuten till utlåtandet vid denna punkt. Den uppräkning av bidraget, som föreslås i reservationen med 185 000 kronor, bygger i allt väsentligt på varudeklarationsnämndens petitaframställning. Den har vid den totala avvägning av anslag till olika ändamål, som har skett vid budgetbehandlingen i Kungl. Maj:ts kansli, inte kunnat bifallas. Det har uppenbarligen inom den begränsade ram, som står till buds, funnits angelägnare ändamål att använda pengarna till.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

Herr talman! Jag har inte på något sätt behövt lägga tvång på mitt tän kande eller handlande i denna fråga. Jag är helt på det klara med att man här haft begränsade resurser, men man har otvivelaktigt också haft andra och mer angelägna områden att satsa pengarna på. Det är exempelvis de arbetsmarknadspolitiska problemen, som är så högaktuella och som i årets budget har fått en särskild prioritet. Mot den bakgrunden har det inte på något som helst sätt varit svårt för mig att godta departementschefens framställning på denna punkt.

Herr talman! Med anledning av de yrkanden som ställs i reservationen vid denna punkt erinrar utskottet om att i propositionen föreslagits en inte oväsentlig förstärkning; förutom 260 000 kronor för anställande av biträdespersonal m.m. har medel beräknats för åtta nya tjänster. Lägger man till detta, att verket för innevarande år fått 15 nya tjänster för ett reellt nettotillskott av 525 000 kronor, måste man väl ändå erkänna, att det har gjorts avsevärda insatser för att genom personalförstärkningar komma till rätta med arbetsbalansen. Vid sidan av sådana insatser pågår inom verket ett avsevärt rationaliseringsarbete, som man räknar med under hand skall ge resultat. Jag har här framför mig ur verkets petitaframställning en prognos, där man beräknar produktiviteten räknad på man-år från 1967 fram till 1973. Om man utgår ifrån att man 1967 fick 86 patentansökningar avgjorda per man-år, räknar prognosen med att man 1973 har kommit upp till 103 ansökningar per man-år, en avsevärd ökning i effektivitet.

Jag ber att med det anförda, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är med anledning av motionsparet I: 369 och II: 464 som jag har begärt ordet. Vi motionärer har pekat på nödvändigheten av att den inrikesavdelning inom Svenska turisttrafikförbundet snarast möjligt inrättas, som har föreslagits av 1964 års turisttrafikutredning, vars betänkande framlades i oktober 1966. Avdelningen i fråga skulle handlägga ärenden rörande samordning, utbildning, information och försäljning. Hela det integrerade svenska turistväsendet har i egenskap av remissinstanser tillstyrkt förslaget om ett centralt samordningsorgan. Sedan 1964 har också den kommunala och regionala verksamheten på turismens område kraftigt expanderat. År 1964 uppgick kommunernas administrativa kostnader till 4,2 miljoner kronor. För landstingen var siffran 0,75 miljon. I år betalar vi enbart i Västerbottens län enligt uppgift 1,5 miljon kronor i löner och = <administrationskostnader för den turistiska verksamheten. Det är alltså i bara ett län, men på statligt håll föreslås en fortsatt försöksverksamhet för hela riket på ett anslag av 150 000 kronor! Det förefaller mig icke minst i egenskap av turistnämndsordförande på det kommunala planet, där man verkligen möter de praktiska problemen, vara en alltför blygsam statlig insats. Marknadsföringen av svensk turism och av allt vad den har att ge landets egen befolkning borde i högre grad än som nu är fallet prioriteras och beaktas av de anslagsgivande myndigheterna. Försöksverksamheten behöver personalförstärkning. Det måste vara en svår, för att inte säga hart när omöjlig, uppgift för den person som ensam — jag måste upprepa ordet ensam — skall tjänstgöra som centralt samordningsorgan på turismens område och svara för handläggningen av utbildnings-, informationsoch försäljningsfrågor för centrala turistorganisationer, kommuner och landsting. Utskottet har tydligen haft förståelse för dessa svårigheter och räknar nu med att särskilda fondmedel skall ställas till förfogande. Enligt uppgift skulle det då röra sig om ett belopp på 100 000 kronor, som skulle tas ur handelsoch sjöfartsfonden. Det är visserligen ett steg framåt, bl.a. beträffande möjligheten att ordna utbildningsoch informationskurser för den personal som kommunalt och regionalt arbetar inom turistbranschen. Men skall den tänkta försöksverksamheten under kommande år kunna ge utslag t.ex. i form av ett ökat turistresande inom Sverige och ett ökat tillvaratagande av våra egna turistiska tillgångar — det borde ju ur: ekonomisk synvinkel vara en god målsättning — fordras nog att försöksverksamheten snarast möjligt blir den inrikesavdelning och får de arbetsmöjligheter, som utredningen har föreslagit. Det finns, herr talman, på denna punkt inte någon reservation, och jag har inte heller något yrkande.

Herr talman! Detta ärende gäller ett förslag till ändring av taxeringsförordningen, framfört i de likalydande motionerna nr I: 389 och II: 490. Det berör en detaljfråga, som emellertid ingalunda är oviktig. Besvär över taxeringar som åsatts av taxeringsnämnd kan anföras dels av de skattskyldiga, dels av taxeringsintendent. Dessutom har vederbörande kommun besvärsrätt, men bara i vad som gäller taxering till kommunal inkomstskatt. När det gäller vanliga taxeringar saknar kommunernas besvärsrätt någon nämnvärd betydelse eftersom statens och kommunernas intressen sammanfaller i fråga om dem. Här bevakar taxeringsintendenten genom sin besvärsrätt också kommunernas intressen. När det däremot gäller rörelser som bedrivs i flera kommuner och rörelseinkomsten vid taxering till kommunal inkomstskatt alltså skall uppdelas mellan dem har kommunerna självständiga intressen att bevaka. De kan också ha intresse att vaka över att ägare till rörelser och fastigheter i kommunen blir taxerade till kommunal inkomstskatt där, i de fall då ägarna är bosatta utom kommunen, Kommunerna får kännedom om taxeringarna genom att den lokala skattemyndigheten översänder avskrifter av fastighetsoch taxeringslängden. Detta skall ske senast den 31 juli samma år som taxeringen äger rum. Kommunens besvär skall sedan anföras före augusti månads utgång. Detta innebär att kommunen enligt taxeringsförordningen bara har augusti månad på sig för att undersöka om överklagande bör ske, för att i kommunalnämnden eller drätselkammaren fatta beslut om överklagande och för att utforma klagoskrifterna. Uppgiften blir inte lättare genom att augusti är semestermånad för både tjänstemän och förtroendemän. I praktiken blir emellertid den tid som står till förfogande ännu kortare. De lokala skattemyndigheterna hinner sällan färdigställa taxeringslängderna till den 31 juli, varför kommunerna oftast inte får dem förrän långt in i augusti. Kommunerna har alltså i praktiken avsevärt mindre än en månad på sig för sina besvär. I motionerna föreslås att man skall utsträcka kommunernas besvärstid till den 31 oktober. Bevillningsutskottet avstyrker och åberopar som skäl bl.a. att kommunernas intressen i fall då en taxeringsprocess blir aktuell kan tillvaratas av de kommunvalda ledamöterna i taxeringsnämnden. Alldeles bortsett från att de av kommunen valda ledamöterna inte sitter i nämnden för att tillvarata kommunens intressen, vet var och en som tagit del i arbetet i en taxeringsnämnd att möjligheterna i detta hänseende är ytterst begränsade, åtminstone när det gäller ett taxeringsdistrikt i en stad. De kommunvalda ledamöterna har bl.a. bara efter särskilt beslut av taxeringsnämnden rätt att under taxeringsarbetet ta del av deklarationerna. I de flesta fall bestämmer nämnden vid taxeringsperiodens början vilka av ledamöterna som skall ha denna rätt. Men även om kommu nens ledamöter i nämnderna skulle kunna göra iakttagelser som vore av värde för att bedöma huruvida kommunen skall besvära sig över en taxering eller inte, undrar man verkligen om det skulle vara förenligt med ledamotens tystnadsplikt att vidarebefordra dessa iakttagelser till kommunalnämnden eller drätselkammaren. Det skulle vara intressant att få veta hur utskottet har tänkt sig att det hela skall fungera. Utskottet pekar vidare på kommunens möjligheter att hålla sin talan öppen genom reservationsbesvär och att — om den ordinarie besvärstiden har försuttits — intressera taxeringsintendenten att för kommunens räkning föra talan inom den längre besvärstid som gäller för honom. Tillvägagångssättet med reservationsbesvär skulle innebära att kommunerna, då de inte hinner granska längderna före besvärstidens utgång, skulle överklaga i alla fall då besvär är tänkbara och anhålla att senare få utveckla sin talan. När granskning skett skulle de alltefter omständigheterna antingen fullfölja och utveckla besvären eller återkalla dem. Detta är väl ändå inte någon ordning att rekommendera? Lika olämpligt synes det mig vara att kommunerna skulle vara beroende av taxeringsintendentens välvilja för att få sina intressen bevakade. Hur gör taxeringsintendenten om två kommuner i länet ber honom att föra deras talan rörande en och samma taxering där de båda kommunerna har rakt motsatta intressen? De taxeringsärenden i vilka kommunerna numera har anledning att föra talan är sannolikt relativt få till antalet, säger utskottet, som också finner att ett bifall till motionärernas yrkande skulle vara ägnat att motverka önskvärd snabbhet och effektivitet i taxeringsprocessen. Även om så vore så måste ju olägenheterna bli mycket begränsade, om antalet besvärsfall är litet. Det ena skälet går liksom inte ihop med det andra. Men en förlängning av kommunernas besvärstid till den 31 oktober skulle varken göra till eller från på snabbheten eller effektiviteten i taxeringsprocessen enligt vad jag har fått bekräftat av en förste taxeringsintendent i ett av våra större län, vilken dessutom hade bestämda åsikter på två andra punkter: han ansåg att man såvitt möjligt borde undvika reservationsbesvär, och han ville helst inte anföra besvär för kommunernas räkning i mål rörande kommunaltaxering. Herr talman! Jag har med dessa ord velat motivera den blanka reservation som jag har anmält. Jag har inte något yrkande.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 18 behandlas problemen kring förvärvsavdraget. Frågan är långt ifrån ny. Senast behandlades den under förra riksdagen. Jag vill ändå erinra om att för närvarande råder den bestämmelsen att en kvinna som har förvärvsarbete och har minderåriga barn kan få förvärvsavdrag upp till högst 3 000 kronor, däri inräknat schablonavdraget. Är hon däremot behjälplig maken i hans jordbruk eller rörelse kan hon erhålla sådant avdrag med högst 1000 kronor. Inom högerpartiet anser vi att detta system är ofullständigt och i många fall otillräckligt. Det är därför som vi kommer igen med våra förslag och på nytt aktualiserar kravet att rätt till avdrag av de verkliga kostnaderna för barnpassning skall möjliggöras. Vi menar således att utöver de bestämmelser som nu råder bör avdragsrätt för de faktiska kostnaderna för barntillsyn medges för skattskyldig som har barn exempelvis under 12 år. I motionen såväl som i reservationen har på nytt också aktualiserats frågan om avdragsrätt för de kostnader som uppkommer vid nödvändig tillsyn av sjuk eller åldrig anhörig. Vi anser att denna avdragsrätt bör ligga i linje med de principer som gäller för förvärvsavdragen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1, som utmynnar i begäran om en utredning. Vi har också väckt en motion angående de problem som uppstår i beskattningshänseende för makar som har gemensam inkomst därigenom att de båda arbetar i det egna jordbruket eller den egna rörelsen. Det gäller alltså den mindre företagsamheten över huvud taget. makars inkomst såsom en enhet, varför den nuvarande bestämmelsen medför att den grupp yrkesverksamma personer vi här åsyftar saknar den trygghet som tillförsäkras andra yrkesutövare genom ATP. Det är därför angeläget att förslag framlägges som rättar tilldetta missförhållande så att vederbörandes arbetsinkomst kan läggas till grund för bl.a. beräkning av ATP poäng. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2, som utmynnar i att förslag snarast bör framläggas.

Herr talman! Utskottets centerpartioch folkpartiledamöter har till betänkandet nr 18 avgivit en blank reservation, som jag vill motivera med några ord.

I motionerna I: 120 och II: 163 anförs t.ex. att tillsynen av barn för en förvärvsarbetande moder ofta drar väsentligt högre kostnader än vad som täcks av nuvarande schablonsystem. Motionärerna förordar därför införande av rätt till avdrag för styrkta och nödvändiga barntillsynskostnader. Så länge vi har nuvarande familjebeskattningssystem anser jag att dessa synpunkter har fog för sig. Jag instämmer också i den uppfattning som uttrycks i motionen II: 481, att en make som biträder den andra maken i dennes förvärvsverksamhet skall ha rätt att deklarera för värdet av sin arbetsinsats. Detta har speciell betydelse, anser jag, för att den make som hjälper till i verksamheten inte skall gå miste om ATP-poäng. Han eller hon bör ha samma möjligheter som alla andra att genom sitt förvärvsarbete under sin aktiva tid försäkra sig för en tryggad ålderdom.

Jag vill med tillfredsställelse, herr talman, notera att ett par motioner som avlämnats med folkpartisterna Tistad och Werbro som första namn vunnit utskottets bevågenhet. I dessa motioner yrkas bl.a. att person som lever under hemskillnad eller eljest under separation från sin make och som har hemmavarande barn under 18 år skall få åtnjuta det schablonavdrag för kommunalskatt — alltså 4500 kronor — som samlevande gifta eller ofullständiga familjer får göra. Därmed rättar man till en orättvisa i de nu gällande bestämmelserna, och det tycker jag är tillfredsställande. Herr talman! Jag vill med detta motivera den blanka reservationen. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag vet inte vilken gång i ordningen som vi nu här i riksdagen behandlar frågan om utformningen av förvärvsavdraget. Själv kom jag i kontakt med den vid min första riksdag, och det är nu över 20 år sedan. Frågan kan alltså inte betraktas som särskilt ny.

Utskottsmajoriteten nöjer sig med att redogöra för hur förvärvsavdraget är utformat och hänvisar sedan till att praktiskt taget alla de frågor som innefattas i motionerna och reservationerna är föremål för familjeskatteberedningens observans. Och eftersom beredningens resultat skall framläggas under innevarande år tycker jag, herrar Yngve Nilsson och Stefanson, att man kan ge sig till tåls ett tag så att vi får se till vilka resultat beredningen kommer. Det är ju inte alldeles säkert att man skall ge kompensation för familjers extra kostnader, t.ex. barntillsynskostnaden, genom skatteavdrag, det finns andra metoder som ur skatterättvisans synpunkt är bättre. Det är mycket möjligt att vi kan få förslag som går i den riktningen. Det är riktigt som herr Stefanson säger att detta betänkande innehåller en liten överraskning i det att en motion blivit tillstyrkt. Det förekommer sällan. Men hela motionen är inte tillstyrkt — endast en bit av den men en mycket väsentlig bit. Utskottet har kunnat konstatera att det varit en påtaglig inadvertens att man undandragit en viss grupp — låt vara inte stor men i alla fall en grupp som tillfredsställer det kriterium som uppställts — det schabloniserade kommunalskatteavdraget. Detta har man nu rättat till, och därmed har man avlägsnat den lilla skönhetsfläcken. Däremot har utskottet inte kunnat tillstyrka de andra yrkandena i motionen, nämligen att samma grupp, de hemskilda och särlevande gifta, skall likställas med ogifta med barn när det gäller försäkringsavdraget. Herr talman! Jag kan nöja mig med det sagda och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det första av de ärenden som behandlas i det föreliggande utskottsbetänkandet gäller kostnaderna för skogsvägar. Detta ärende har ju varit uppe här i riksdagen — om jag inte är fel underrättad — redan 1962, och det har varit föremål för behandling vartenda år sedan dess. Folkpartiet och centerpartiet och — om jag inte minns fel — också högern har under de flesta av dessa år ansett att man bör vidga den avdragsmöjlighet som det här gäller — utom i fjol. Då beslöt utskottet enhälligt att vila på hanen ett år, ty utskottet fann att behandlingen av frågan var avhängig av ett par utredningar som pågick och som väntades bli färdiga under året. En av dessa utredningar är nu färdig, men den andra är det inte. Den blev försenad och beräknas bli slutförd först under detta halvår — det gäller alltså skogsskattekommittén. Beträffande ett av de andra ärendena är fallet ungefär likadant; ärendet bör alltså inte avgöras innan skogsskattekommittén är färdig med sitt betänkande.

Däremot har vi inte haft anledning att ta ställning till motiveringen, som vi alltså lämnar öppen till det kommande året. Jag noterar emellertid att bevillningsutskottet i sitt enhälliga betänkande är medvetet om att tiden rör sig och förhållandena förändras och att det därför inte är klart att saker och ting skall stå kvar vid de gamla reglerna. Därom är utskottet enigt, och det är en synpunkt som jag tycker att motionärerna har särskild anledning att notera med tacksamhet. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bland de motioner som bevillningsutskottet behandlat i sitt betänkande nr 20 står jag för den som avser avdragsrätt för investering i form av skogsodling på sämre jordbruksmark. Enligt de uppgifter som redovisas i statsverkspropositionen har mer än hälften av den mark som tagits ur produktionen under perioden 1956—1966 ännu inte planterats med skog. De senaste två åren har plantering skett i ännu mindre omfattning. Jag kan som ett exempel anföra att i mitt hemlän Värmland har av 5000 hektar, som 1967 lades igen, endast 19000 hektar planterats, alltså cirka 20 procent. Dessa siffror beror givetvis på den lågkonjunktur som man nu är inne i när det gäller skogsprodukter. Orsaken till att en så liten del av den igenlagda jordbruksmarken blir skogsodlad är utan tvekan att markägarna anser det vara en olönsam investering med hänsyn till den långa omloppstiden. Jag anser inte — det vill jag understryka — att man skall stimulera till att gå för långt när det gäller att plantera igen nedlagd åkermark. Skogsvårdsstyrelserna håller nu i de olika länen dock på att upprätta markanvändningsplaner och anger den mark, om vilken det står alldeles klart att den endast kan användas som skogsmark. Det måste vara ett allmänt intresse att denna mark utnyttjas och inte ligger helt oproduktiv. Det är min mening att möjligheten till avdrag för plantering av sådan mark skulle vara en starkt stimulerande faktor för markägaren, när han upprättar en lönsamhetskalkyl över eventuell skogsodling. Utskottet anför att med hänsyn till den långa tid, som förflyter innan nyplanterad skog på en fastighet ger produktiv avkastning, kan en skattskyldig inte alltid erhålla kompensation för de av honom nedlagda kostnaderna för nyodling av skog. Utskottet anser därför att visst fog föreligger för en omprövning av frågan om avdrag för nyanlagd skogsplantering. Utskottet anför dock vidare att den tillsatta skogsskattekommitten uppmärksammar detta problem och att utskottet därför inte nu kan tillstyrka mitt motionsyrkande. Jag har förståelse för dessa synpunkter och kommer därför inte, herr talman, att ställa något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att denna fråga blir löst på ett tillfredsställande sätt rätt snart. Vi som på nära håll ser dessa outnyttjade marker, vilka på ett felaktigt sätt växer igen, bedömer denna fråga som ett stort och besvärligt problem.

Herr talman! Då vi nu behandlar detta betänkande, vill jag till kammarens protokoll anmäla att högerpartiets utskottsrepresentanter från denna kammare på grund av mellankommande hinder inte kunde närvara vid ärendets behandling i utskottet. Med anledning därav vill jag endast framhålla att med hänsyn till de pågående utredningarna är det väl riktigt, som utskottet framhåller, att avvakta utredningsresultatet, även om det som anförts i motionerna både vad det gäller skogsbilvägarna samt skogsoch fruktplanteringen är självklara ting som snarast måste genomföras. Jag vill uttrycka förhoppningen att proposition i ärendet, efter utredningens avlämnande, snarast kommer att föreläggas riksdagen,

Herr talman! Då jag begärde ordet hos talmannen hade jag inte gjort mig underrättad om hur många talare som var anmälda i detta ärende, utan jag trodde att debatten var slut efter herr Lundströms inlägg. Jag måste uppriktigt erkänna att jag är verkligt glad över att kunna konstatera att oppositionen för en gångs skull har böjt sig för de argument, som utskottet kan anföra, och säger att de eftersom det pågår utredningar som snart blir färdiga inte har något yrkande.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

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga att jag hyser en hel del sympatier för fröken Sandells motion. Jag gör det av det skälet att jag redan i januari månad förra året i en skrivelse till talmanskonferensen hemställde att talmanskonferensen närmare måtte studera frågan om lämpligaste sättet att upplysa allmänheten om det vardagliga arbetet inom riksdagen.

Vidare beslöt talmanskonferensen enligt sitt protokoll från den 14 februari 1967 att »låta undersöka i vilken utsträckning sammanträden av skilda slag ägde rum inom riksdagshuset samtidigt med plena i kamrarna, och skulle konferensen upptaga denna fråga till behandling vid ett senare tillfälle». Herr talman! Jag vet inte hur långt talmanskonferensen kommit på den punkten, men vi kanske får besked om det så småningom. Jag angav i min skrivelse att det pågår ett ganska stort antal sammanträden av skilda slag i detta hus samtidigt med att vi har arbetsplena. Jag tror inte heller att man kan komma ifrån ett sådant förhållande. Det är inte därför som jag har tagit upp denna fråga. Jag har tagit upp den av det skälet att jag finner det beklämmande att allmänheten är så illa informerad om vårt verkliga arbete och om våra arbetsinsatser. Inte minst gjorde detta sig märkbart i samband med att riksdagsarvodet höjdes. Vad som därefter gång på gång resonemangsvis framkom ute i landet var inte behagligt att höra. Jag har inte heller efter min framställning till talmanskonferensen märkt någon förbättring i allmänhetens uppfattning i fråga om vårt arbete, men det är synnerligen önskvärt att man får större förståelse för det. När bankoutskottet nu talar om att en kommitté har tillsatts i denna fråga, så vill jag uttala att denna kommitté självfallet kan räkna med ett brinnande intresse, åtminstone från min och säkerligen många andra riksdagsledamöters sida, för att svenska folket skall få klart för sig vilka arbetspremisser vi har här i huset. Det går, herr talman, kanske att med massmedias hjälp göra något för att belysa riksdagsmannens vardag. Det har gjorts någon gång, det vet jag om. Jag har sett en pjäs om riksdagsmannens vardag. Jag tar inte upp den för att vederbörånde huvudrollsinnehavare skulle vara en riksdagsman, som råkade ha mitt namn, utan därför att den pjäsen inte precis belyste riksdagsmannens vardag, utan någonting helt annat. Har radion och televisionen tid till sådana pjäser, torde man också ha tid att visa svenska folket hur arbetet går till.

Herr talman! I fjol vår avvisade riksdagen ett par centerpartimotioner med begäran att förvaltningskontoret skulle pröva frågan om en pressombudsman i riksdagen. Jag tillhörde dem i bankoutskottet som då avstyrkte, därför att jag var tveksam om lämpligheten av förslaget och framför allt därför att jag trodde på massmediernas uttalade vilja i sina remissvar om motionerna att sköta informationskontakterna med riksdagen väl, Vad jag sedan tycker mig ha erfarit är någonting helt annat. Det förefaller mig som om massmedia kom att känna sig säkrare i sadeln efter riksdagens avslag på motionerna. Kammen svällde helt enkelt på pressen, TV:s och i mindre mån radions representanter. Under hösten i fjol fick vi vara med om övertramp i sådan skala att en reaktion blev oundviklig. Jag tror inte jag felbedömde känslostämningen i detta hus om jag säger att upprördheten var stor över dessa övertramp, en verklig indignation kom i dagen. Det blev också en masspetition till talmanskonferensen i början på denna riksdag att ta upp diskussioner med Sveriges Radio för att få till stånd en bättre tingens ordning. Petitionen skrevs på av socialdemokrater i stor omfattning, av högermän, centerpartister och folkpartister. även motioner väcktes. I andra kammaren har fröken Sandell motionerat, och själv har jag en motion, som behandlas nu i dag, och där har jag fått anslutning av ett stort antal av mina egna partikamrater. Fröken Sandell vill ha en bättre information, som herr Strandberg just berörde, åt reportrar från massmedia för att öka dessas insikter om riksdagsarbetet. Högermotionärerna har med i sak likartad motivering begärt att få en pressombudsman eller, om man så vill kalla det, en informationsombudsman — titeln spelar av självklara skäl ingen roll. tanterna i utskottet modifierat sitt krav till en begäran att talmanskonferensen måtte utreda frågan, och det är även centerpartirepresentanternas önskemål. Orsaken = till riksdagsledamöternas upprördhet bottnar i ett på sistone nyuppträdande och jag vill säga också aktualiserat problem i vårt samhälle. Den fråga jag tänker på är förhållandet massmedia—individ, och den rör individens integritet. Det är detta som i grund och botten är anledningen till att riksdagsledamöterna kunnat bli så upprörda som fallet var. Det nya som tillkommit och som massmedia tämligen ohämmat begagnar sig av är en ny teknisk apparatur, som ger möjligheter att krypa alldeles in på skinnet av individen, något som vi är ganska obevandrade med i detta hus. Apparaturen ger möjlighet, naturligtvis, att uppnå en sann information, men också till en verklighetsförfalskning i stark förstoring. Småsaker kan oproportionerligt förstoras och leda till förvanskningar, som blir av betydelse för människornas uppfattning om vad som här pågår. Vetskapen om denna apparaturs möjligheter har bl.a. lett till att en kommitté tillsatts, som har till uppgift att undersöka möjligheten till ett bättre skydd för den personliga integriteten, alltså en = integritetsskyddskommitté. Den har nu suttit i ungefär ett och ett halvt år. I direktiven till denna ingår till exempel att utreda former för att öka integritetsskyddet inte bara i hemmen utan även på arbetsplatserna, och riksdagens kamrar är ju vår arbetsplats. Mikrofoner, radiosändare, bandspelare och kameror nämns uttryckligen som sådan apparatur som kan missbrukas, och det är med dessas hjälp som i riksdagen verkande representanter för massmedia kunnat göra sina övertramp. Utskottsmajoriteten har i sin kritik mot motionerna gjort sig skyldig till en viss missuppfattning. Utskottet tror att ökad publicitet är det för mig väsentliga. Nej, det är det inte. Jag tror inte heller att det är det väsentliga för mina medreservanter, även om det naturligtvis finns ett önskemål att det blir publicitet kring riksdagens arbete. Det väsentliga är att publiciteten är sann, att den är väsentlig och att den är oförvanskad. Det är informationens kvalitet, inte dess kvantitet, som främst intresserar oss. Det intresserar oss också att få bättre möjligheter till rättelse av felaktigheter, vilka naturligtvis inte behöver vara begångna i illvilja utan som bara är en följd av okunnighet och andra faktorer. Jag undrar om inte utskottsmajoriteten innerst inne har samma uppfattning som vi och reagerar mot osannfärdigheter precis på samma sätt som vi gör. Därför tycker jag att utskottsmajoriteten mycket väl bort kunna gå med på det önskemål som vi reservanter givit uttryck åt vid diskussionen i utskottet. I den moderna informationstjänsten spelar bildmaterialet en stor och hittills växande roll. TV är ju i huvudsak bilder, naturligtvis kompletterade med tal, som alla vet. Men det är bilden som är det centrala. Beträffande pressen kan man säga att det skrivna ordet är det centrala, men fotot har fått en större och viktigare roll som ett medium att nå människorna. I integritetsskyddskommitteéns direktiv sägs att ett behov finns att kunna ingripa mot obehörig fotografering, när sådan kränker den personliga integriteten. I kamrarna är fotografering liksom TV-filmning tillåten, men det är föga sympatiska bilder man alltför ofta har förmedlat av riksdagen och dess ledamöter under senast förflutna år. Fri rätt att fotografera behöver inte nödvändigtvis uttolkas som frihet för fotografer att gå på kamerasafari, som om riksdagsmännen vore vilda djur. Jag tycker att vad som skett visar en ganska stor brist på något som åtminstone förr i tiden människor försökte visa, nämligen takt. Det är taktlöst att bildligt talat sticka in ett teleobjektiv i munnen på en trött riksdagsman. Bildmaterialet har också många gånger visat sig vara vilseledande, för att tala milt. Jag tilllåter mig därvid hänvisa till den utredning som gjorts av byrådirektör Asplund och som jag tycker att ledamöterna borde ta del av. Den lämnar oss i alla fall en vederhäftig och saklig upplysning och en mängd exempel på saker som varit skeva under det gångna året. Jag skall nu också beröra anledningen till min blanka reservation till föregående utskottsutlåtande angående fröken Sandells motion. Fröken Sandell pekar enligt min mening på någonting väsentligt. Hon vill hjälpa till att ställa till rätta. Hon har en positiv inställning med sina förslag. Men det är ju också det som vi vill. Vi vill ha ett samarbete med massmedia. Vi vill inte utestänga massmedia, av självklara skäl. Vi är beroende av massmedia, och massmedia vill ha vårt material att föra ut till människorna. Människorna vill också ha upplysningar och informationer om vår verksamhet. Vi vill alltså särskilt understryka att vi önskar ett samarbete med massmedia. Vi är inte mot massmedia som sådana, men vi är emot att det inträffar övertramp, och vi vill ha rättelse. De olika motionerna — fröken Sandells och högermotionerna — borde enligt min mening ha behandlats tillsammans för att man med positiv vilja skulle ha kunnat finna de bästa formerna för ett samarbete. Jag hade stor lust att yrka bifall till fröken Sandells motion, men jag stannade för en blank reservation, då jag förmodligen måste räkna med att jag skulle ha blivit ensam här i kammaren. Reservanternas förslag för att skapa bättre förhållanden mellan riksdag, press och andra massmedia är enligt mitt sätt att se en mild form för korrigering av något som en vid och omfattande opinion i riksdagen, oberoende av parti, uppfattat som övertramp. En reaktion är starkt motiverad, och ett bifall till reservationen är därför enligt min mening högst önskvärt. Med det yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Vi som företräder utskottets majoritet kan i långa stycken ge herr Åkerlund rätt. Allt har inte varit bra och det har funnits skäl för kritik vid flera tillfällen. Vi har väl allmänt reagerat mot dem som använt dessa mäktiga medel för att beskriva riksdagsarbetet på ett sätt som är väl bekant här i huset. Men när motionärerna denna gång, och i en motion med samma kläm för något år sedan, vill lösa dessa problem genom att tillsätta en riksdagens pressombudsman, måste nog vi som företräder utskottets klara majoritet säga, att vi finner den vägen helt enkelt omöjlig att gå. En sådan lösning skulle säkerligen inte ge den effekt som motionärerna tänker sig. Jag hyser stor förståelse för vad herr Åkerlund anför, inte minst mot bakgrunden av vad jag själv anförde i remissdebatten beträffande tanken på en allmän «<publicitetsombudsman, som kunde bli det svenska folkets klagomur när det gällde att skydda den enskildes integritet. Det skulle då gälla alla massmedia, som i så fall skulle behandlas likartat. Att vi inte har fört denna fråga vidare motionsvägen beror på att Publicistklubben gång efter annan har erinrat om att den arbetar med de pressetiska frågorna. Vi har väl allmänt varit överens om att den bästa utvägen vore, om problemet kunde lösas på detta sätt inom och på initiativ av denna organisation. Den nu aktuella motionen lämnades i januari. Sedan dess har talmanskonferensen tagit initiativ. Den 14 februari uppdrog man åt en kommitté att ägna dessa frågor uppmärksamhet. Den skulle överlägga med Sveriges Radio angående radions och televisionens bevakning av riksdagsarbetet. När förslaget om en fastare form för skötsel av dessa uppgifter lades fram, inställde sig den reflexionen: Hur skulle en sådan här pressombudsman egentligen kunna arbeta? Jag har några års erfarenhet från tidningsarbete. Jag har där mött två sorters pressombudsmän. Pressombudsmännen på den privata sektorn vill sälja vissa produkter, idéer eller en viss verksamhet. De vill komma ut genom tidningarna och tala om vad de sysslar med, och de behandlar vederbörande tidningar mycket högaktningsfullt. En annan typ av pressombudsmän kan vi möta hos de offentliga myndigheterna, där de närmast har uppgiften att förklara, upplysa och tillrättalägga en hel del ting. Det förekommer ju alltjämt en del organ som inte har någon egentlig pressbevakning. Här pågår t.ex. KRUM-kampanjen, som tyvärr måste mötas utan pressombudsmän men där vi avvaktar vad den statliga utredningen om den statliga informationsverksamheten skall ge för resultat. Statens järnvägars pressavdelning har fått hålla tidningarna med fakta, i de fall där rykten vid olyckstillbud tidigare har kunnat ställa till med en förskräcklig massa trassel och oro bland allmänheten. Det är också en pressavdelning som arbetar mycket effektivt. Arbetsmarknadsverkets pressavdelning är ju känd för sin effektivitet när det gäller att ge upplysningar i en hel del centrala frågor på arbetsmarknadsområdet såsom bl.a. företagsnedläggningar. Man får alltså möta två typer av pressombudsmän på detta område. En tredje typ skulle man antagligen möta, om riksdagen skulle utse en pressombudsman. Jag har väldigt svårt att tänka mig hur han egentligen skulle kunna arbeta. Här tycks nämligen en del vara intresserade av ökad publicitet, medan andra tycks vara intresserade av minskad publicitet. Vi är ju inte så särskilt tysta och försagda någon av oss här i huset, och det torde vara en alldeles hopplös uppgift att begränsa vad som sägs härifrån; dessutom vore ju någonting sådant helt oriktigt med tanke på parlamentarismen — det som sägs och sker här i huset är och måste ju i högsta grad förbli offentliga angelägenheter. Jag kan hålla med om att vi väl allesammans är irriterade när det sker övertramp och att det är svårt att få de korrigeringar som man gärna skulle vilja ha mera resolut presenterade. Men vi är övertygade om att den kommitté, som får talmanskonferensens uppdrag att ta itu med dessa problem, skall åstadkomma någonting bättre än vi får om man väljer den väg som reservanterna föreslår och framför allt motionärerna från högern varit inne på, alltså att tillskapa en riksdagens egen pressombudsman. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Detta är en mycket väsentlig publicistisk fråga både för riksdagen och för den medborgerliga politiska opinionsbildningen. Det behöver inte understrykas hur väsentligt det är att massmedia lämnar fylliga och korrekta informationer om riksdagsarbetet och de politiska besluten. Jag vill beklaga att det under senaste tiden uppstått något av en motsättning mellan riksdagen och i första hand Sveriges Radio, främst gällande TV. Den motsättningen har bl.a. kommit till uttryck i den masskrivelse ett stort antal riksdagsmän sänt till talmanskonferensen med kritik av TV-programmen från riksdagen. Ett annat uttryck för motsättningen är att Sveriges Radio beslutat slopa de speciella riksdagsprogrammen.

Gärna skulle man se att de särskilda TV-riksdagsprogrammen fick fortsätta. När det gäller bevakningen från pres: sens sida skulle jag vilja säga att Tidningarnas Telegrambyrå, som utför huvudarbetet beträffande referaten från riksdagens arbete, gör ett briljant arbete och är mönstergill när det gäller objektivitet och förmåga att få ut det väsentliga. Om jag som tidningsman ser på TT:s prestationer skulle jag vilja säga att det är ett mycket skickligt yrkesarbete att på så förnämligt sätt som sker kunna koncentrera det väsentliga i riksdagsarbetet. Det finns ingen möjlighet vare sig för press, radio eller TV att på ett mera fylligt sätt kunna täcka de beslut som fattas i riksdagen. Dock måste sägas att det i huvudsak finns bra täckning av de politiskt sett viktigaste nyheterna när det gäller riksdagsbesluten, även om en mängd riksdagsbeslut är av rutinkaraktär och en återupprepning av tidigare års liknande beslut, utan större nyhetsvärde för den stora allmänheten. Jag finner det något förvånande att bankoutskottet inte har kunnat samla sig kring en gemensam skrivning. Vad utskottsmajoriteten säger i näst sista stycket av utlåtandet och vad reservanterna förordar är relativt samstämmigt, och man tycker att majoritet och reservanter kunnat samlas på en gemensam positiv linje. Utskottsmajoriteten betonar det angelägna i att den redan inledda verksamheten i fråga om information fortsätter och räknar med att talmänskonferensen = fortlöpande ägnar uppmärksamhet åt den närmare utformningen av denna information, medan reservanterna vill ha en särskild utredning rörande riksdagens utåtriktade informationsverksamhet. Såväl majoriteten som minoriteten uttalar alltså en positiv inställning och vill bekläda talmanskonferensen med ett särskilt uppdrag i detta syfte. Detta tycker jag är det väsentliga och det man skall ta sikte på. Jag antar också att talmanskonferensen kommer att se till innebörden i vad som skrivits, även om det inte görs en formell beställning av en utredning. Utskottsmajoriteten har en del skrivningar som är litet svåra att acceptera och något hårdragna, men jag skall inte gå närmare in i en analys därav. Jag tror inte att en pressombudsmannatjänst under några förhållanden skulle kunna störa relationerna mellan riksdagsledamöterna och massmedia. Den som befarar att så skulle bli fallet tror jag har missuppfattat pressombudsmannens verksamhet. Å andra sidan kan jag väl tänka mig att motionärerna haft en överdriven uppfattning om pressombudsmannens möjligheter att få så att säga välartad publicitet i massmedia. Däremot är jag fullt ense med både reservanterna och majoriteten om att det är ett starkt önskemål att kvaliteten i publiciteten kring riksdagen skall höjas; kvalitetskravet måste ges prioritet. Det kan vara fråga om utbildning av massmedias representanter, och det kan också vara fråga om en bestämd viljeinriktning att korrekt skildra riksdagen. Här finns otvivelaktigt befogade önskemål från riksdagens sida. Men det finns också önskemål från massmedia att riksdagen på alla möjliga sätt underlättar för press, radio och TV att ta del av och utveckla information om riksdagsarbetet. Riksdagen har verkligen inte särskilt underlättat för massmedia att ingående följa riksdagsarbetet och att skapa rimliga arbetsförhållanden. Även i det avseendet hoppas jag att talmanskonferensens arbete skall bära frukt. Jag kommer att avstå från att rösta i fråga om bankoutskottets utlåtande.

Herr talman! I de motioner som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 3 återkommer ärenden som vi ett flertal år haft att ta ställning till. Den enda förändring som har inträffat i sakfrågan innevarande år är att motionärerna i utskottet nu har fått majoritet för sina önskemål. Det beror inte på att argumenten för deras önskemål har blivit starkare, utan på att en stol stod tom vid utskottsbordet när voteringen företogs. Det har gjort att jag för en gångs skull står bland reservanterna när jag nu hemställer om avslag på motionerna och följaktligen också avslag på utskottets utlåtande.

Motiveringen skulle vara att en företagare ofta har att besluta om han skall göra kostnadskrävande investeringar och som följd därav avstå från det skydd som alla andra är tillförsäkrade. Det skulle vara lättast om han fick välja att tillhöra sjukförsäkringen och avstå från pensionsförsäkringen med hänsyn till att han räknar med att det egna företaget skall ge en viss trygghet på ålderdomen. Det har tidigare legat ganska mycket i ett sådant resonemang, framför allt för jordbrukaren som alltid hade företaget kvar. Men i den interpellationsdebatt som fördes tidigare i dag framhölls att det inte längre är så självklart att den egna företagaren hade resurser att klara korttidsskyddet eller — långt mindre — kunde vara säker på att han den dag han nådde den ålder då han behövde pensionsskyddet hade de resurser som skulle erfordras.

Men framför allt uppstår då administrationskostnader av en storlek som vi inte räknat med vid finansieringen. Varje människa har i dag ett behov av framför allt långtidsskyddet. Ingen vet nämligen vilken ställning han har inom produktionen 20 år framåt, 30 år framåt eller — för dem som är mycket unga — 40 å 50 år framåt i tiden. Det är därför inte alldeles säkert att motionärerna har rätt när de konstaterar att de egna företagarna är gynnsammare ställda än alla andra när det gäller det skydd som de behöver, vare sig det nu är korttidsskydd i form av ersättning från sjukförsäkringen eller skydd på ålderns dagar i form av en någorlunda betryggande ålderspension. Herr talman! Det som i huvudsak ligger bakom andra lagutskottets tidigare inställning och den mening reservanterna i dag företräder är att det i sak inte är möjligt att utan betydande svårigheter och olägenheter ordna en sådan valfrihet som motionärerna önskar. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I centermotionerna nr 1: 189 och II: 246 behandlas socialförsäkringsskyddet för företagare och fria yrkesutövare. I lagen om allmän försäkring finns bestämmelser om möjlighet att bli undantagen från försäkringen för tilläggspension. Sådant undantagande får anmälas av försäkrad som har inkomst av annan förvärvsverksamhet än anställning. Detta unmdantagande innebär emellertid att vederbörande inte heller får vara försäkrad för tilläggssjukpenning i den mån denna grundas på inkomst av annan förvärvsverksamhet än anställning. Sammankopplingen mellan sjukförsäkringen och den allmänna pensioneringen tillkom 1962 med lagen om allmän försäkring. Denna åtgärd har till sin verkan blivit mycket otillfredsställande, och det är i högsta grad önskvärt att förslag som har till syfte att möjliggöra för företagare och fria yrkesutövare att tillhöra försäkringen för tilläggssjukpenningen enbart snarast kommer till stånd. Ett stort antal företägare har under sin aktiva förvärvstid stora utgifter för investeringar och amorteringar som måste betalas med löpande inkomster. Till följd av detta minskas dessa företagares ekonomiska möjligheter att ansluta sig till försäkringarna i deras helhet. Samtidigt kan företagarnas behov av ålderspension vara mindre än de anställdas eftersom det i rörelsen nedlagda kapitalet i viss mån ger trygghet för äldre dagar. Så hoppas man åtminstone, även om det i dag kan se ovissare ut än förut. Den ordning som gäller företagarnas anslutning till den allmänna försäkringen kan inte anses fullgod. Försäkringssystemet är avsett för alla i vårt land. Detta system ställer dock som det nu är vissa grupper i samhället inför valet att antingen anta en form för anslutningen som inte svarar mot deras faktiska behov eller också avstå från delar av systemet. Det måste vara angeläget även ur samhällets synpunkt att detta missförhållande rättas till. När förslag av denna art behandlats i riksdagen — det har varit fallet många gånger — har man tidigare anfört att systemet skulle bli svåradministrerat, och det har vi också hört här i dag. Det viktigaste är väl ändå att största möjliga rättvisa tillämpas för samtliga medborgare. Enligt min och utskottets mening bör alltså företagare och fria yrkesutövare få gå med i försäkringen = för = tilläggssjukpenningen utan att samtidigt behöva tillhöra tillläggspensioneringen. Företagares situation inom tilläggspensioneringens ram bör också bli föremål för ökad uppmärksamhet. Med det jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Varje år har detta ärende diskuterats i riksdagen ända sedan 1962 då man sammankopplade utträdet från försäkringarna för tilläggspension och tilläggssjukpenning. Denna sammankoppling kan naturligtvis som herr förste vice talmannen nyss gjort motiveras med att det blir mycket rationellare ur administrativ synpunkt. Men å andra sidan ställer den sammankopplingen vissa företagare och fria yrkesutövare inför valet att antingen acceptera en anslutningsform som är dyr för dem men som ändock inte motsvarar deras verkliga behov eller också att avstå från denna del av systemet. Från samhällssynpunkt och med hänsyn till att alla bör behandlas lika är det enligt min uppfattning angeläget att detta missförhållande på något sätt blir tillrättalagt. Det är motiveringen till motionerna. Utskottets majoritet har med lottens hjälp blivit en god majoritet denna gång. Den har ansett att det är motiverat att titta litet närmare på dessa problem och söka finna en praktisk lösning. Socialdemokraterna har ju under åren motsatt sig detta med den motivering som vi nyss hört. Den är dock enligt min uppfattning inte helt hållbar utan ser rätt ensidigt på problemen och tar inte hänsyn till att det är skiftande individuella problem som det här gäl Ier:. I övrigt vill jag hänvisa till utskottets utlåtande och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har ett behov av att anföra ett par ord utöver vad jag tidigare sade. Först och främst är jag inte riktigt säker på att det kan kopplas in några rättvisesynpunkter i en sådan angelägenhet som det här gäller. Ansluter man sig till en försäkring, får man ju finna sig i de villkor, som gäller för försäkringen. Är man missnöjd med den, kan man lämna den — den möjligheten har de egna företagarna. Jag vill erinra om att när denna verksamhet startades, konstaterades det i utredningen att de egna företagarna förmodligen hade ett mindre behov av ett fullt åldersskydd. De kunde därför vinna anslutning till försäkringen till endast två tredjedelar av inkomsten. På den tiden var de obligatoriskt sjukförsäkrade enbart för grundsjukpenningen. I samband med den allmänna försäkringens tillkomst — den genomfördes ju ett par år efter den allmänna tjänstepensioneringen — gjordes en undersökning hos organisationerna för de egna företagarna eller de fria yrkesutövarna av andra slag. Undersökningen utvisade att det fanns en allmän önskan dels om obligatorisk sjukpenningförsäkring, dels om en försäkring genom ATP för hela inkomstbeloppet. Detta var orsaken till att även de egna företagarna och de fria yrkesutövarna infördes under den obligatoriska försäkringen.

Har man då en låg pensionsförsäkring men en hög sjukförsäkring, är det ett naturligt intresse hos den sjuke att få behålla sjukförsäkringen så länge som möjligt — ett avvägningsproblem som ju inte kan överlåtas åt den enskilde utan som måste ligga i systemet. Jag har tidigare i denna debatt sagt att om det finns en allmän önskan hos de försäkringstagare som det här är fråga om att få en valfrihet, kan en mycket radikal åtgärd vidtas: bryt sönder systemet i två delar — en försäkring för de anställda och en försäkring för dem som vill ha en större valfrihet än det obligatoriska system som nu finns lämnar möjlighet till! Det förslaget skall jag gärna rösta för, om de som det här gäller själva är överens om att slå in på den vägen och alltså säger: Värdet av valfriheten för oss är så stor att vi måste ha en sådan, även om det sedermera visar sig att det inte är så många som kommer att göra ett sådant val utan i stället kommer att välja någonting som i stort sett är gemensamt för oss alla andra. Detta har vi hittills kunnat konstatera när det gäller den obligatoriska sjukförsäkringen. I denna har nämligen fria företagare rätt att välja en längre karenstid för att minska kostnaderna, men det stora flertalet även av dessa försäkringstagare har valt den kortare karenstiden, som numera inte är mer än själva insjuknandedagen — tidigare var det ju tre dagar. Det är möjligt att de hade velat behålla dessa tre dagar, och det hade de fått, om de hade velat det. Men det är ingen eller ytterst få som har valt den längsta karenstiden, nämligen 90 dagar. Herr talman! Jag tror fortfarande, att motionärerna har bedömt saken fel.
Herr talman! Jag skulle vilja säga att rättvisesynpunkter väl alltid bör anläggas även då det gäller olika försäkringsformer. De obligatoriska försäkringsformerna är främst konstruerade för arbetstagare, och det uppstår alltid problem, när man skall anluta företagare och fria yrkesutövare till sådana försäkringssystem. Att bryta sönder systemet — något som herr förste vice talmannen nyss var inne på — är enligt min mening näppeligen den bästa vägen. Men om det tillsättes en utredning — som vi önskar i detta ärende — är det naturligt att den även får undersöka denna fråga och om den kommer till ett sådant resultat, kan den ju framlägga ett förslag härom. Att över huvud taget helt och hållet motsätta sig att denna fråga undersökes och utredes, tycker jag är egendomligt. Även ur den synpunkten vill jag ansluta mig till det yrkande jag tidigare ställt, nämligen om bifall till utskottets hemställan.